Herr talman! Markspekulationen och oskäliga vinster på stegringen av markvärdena som en följd av den samhälleliga utvecklingen har varit ett samhälleligt ont som stötts och blötts under årtionden utan att ändå något egentligen blivit gjort från samhällets sida. Det oförtjänta, det absurda i dessa vinster har vidgåtts av de flesta, men inte ens ett trettiofemårigt socialdemokratiskt styre har medfört någon ändring. Att nu äntligen något skall göras måste alltså i och för sig betecknas som epokgörande. Vi behandlar i dag förslag om kommunal förköpsrätt till mark för bebyggelse, vilket innebär att kommun skall träda i privat köpares ställe och överta köpeavtal i fråga om mark som kommunen anses behöva. Är denna åtgärd mot markspekulationen ett framsteg? Utan tvivel är den det. För vår del hälsar vi med tillfredsställelse att ett krav som vi länge haft och också framfört nu står inför sitt förverkligande. Förslaget fastslår på sitt sätt samhällets förstfödslorätt till mark, som är nödvändig för bebyggelse. Med hänsyn härtill är det inte så märkvärdigt att högern säger nej till förslaget, och det väcker heller knappast uppseende att mittenpartierna bara accepterar denna förköpsrätt under förutsättning att den i allt väsentligt begränsas till mark, som i annat fall skulle kunna bli föremål för expropriation. Den fråga som emellertid anmäler sig är, om den kommunala förköpsrätten sådan den utformats i regeringsförslaget verkligen löser markspekulationens problem. Till sist är det väl ändå inte många som vill göra gällande detta. Förköpsrätten bestämmer ju ingenting om priset på marken. Kommun som vill träda i köpares ställe har att betala det pris som säljaren vill ha och som en annan köpare, verklig eller bulvan, förklarat sig villig att betala. Är det någon som på fullt allvar vill hävda att försöken att pressa upp markvärdena kommer att avta som en följd av denna lagstiftning? Visst kommer lagen att underlätta för kommunerna att förvärva mark. Men till vilket pris?

I sådant fall förfelas syftet med institutet, nämligen att det skall vara enkelt, snabbt och billigt.» Billigt var det, ja! Hur blir det, ärade utskottsledamöter, i ett fall som Nacka, då enskilda byggfirmor bjuder ett hutlöst pris, därför att de inte behöver bry sig om hyresgästernas bostadskostnader? Vad menas med vanliga köp? Är det inte meningen med det hela, att vi skall försöka komma till rätta med markspekulationen, komma ifrån de tyvärr alltför »vanliga» spekulationsköpen och komma över till vettiga markpriser? Kort och gott, vad menar utskottet med denna skrivning? På tal om markprisfrågan framhåller utskottet som svar på andra motioner att denna fråga hör hemma i den pågående expropriationsutredningen där man skall söka finna lagregler för att, som det heter, till samhället indraga oförtjänt markvärdestegring. Det är ungefär samma svar som jag nyligen fick av justitieministern på en interpellation i ämnet.

Kan man verkligen utställa sådana växlar? Men om nu detta är avsikten med expropriationsutredningen, varför i all rimlighets namn kan man inte göra likadant då det gäller förköpsrätten, d. v. s. införa samma värderingsnormer här och till samhället indra oförtjänt markvärdestegring? Herr talman! Det säger sig självt att jag inte på något sätt blivit övertygad av utskottets skrivning, varför jag yrkar bifall till de nämnda motionerna. När det gäller markspekulationen invändes att man inte bara kan lita till förköpsrätten. Andra åtgärder är också på gång — statligt stöd till långsiktiga kommunala markköp samt markvinstbeskattning. Jag vill för min del visst inte underskatta dessa åtgärder, men varken den ena eller den andra löser problematiken. Kommunala markfonder i all ära, men det är bara det, att Wallenbergarna och andra inte säljer förrän utvecklingen så att säga »mognat» och man kan få de stora pengarna. Vad markvinstbeskattningen beträffar är den enligt mitt sätt att se så liberalt utformad, att inte ens högerpressen anser sig kunna mobilisera någon indignation. Nej, priskontroll i någon form är nödvändig, om inte i den form vi har föreslagit — en värderingsnämnd i varje länsstyrelse — så i någon annan. Vi har emellertid också sagt oss, att ytterligare en åtgärd mot markspekulationen måste övervägas. Vi har utvecklat det närmare i motionerna I: 236 och II: 304, som väcktes i början av denna riksdag. Vi yrkade i de motionerna »att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om förslag till sådan lagstiftning att samhälleligt ägande av marken göres till förutsättning för att stadsplaneläggning av densamma skall kunna ske». Det är alltså fråga om en sådan utveckling av det kommunala planmonopolet, att det verkligen betyder något i kampen mot markspekulationen. Om spekulanterna inte kan få någon stadsplan, är det ju inte stor mening med att köpa mark mitt för näsan på kommunen.

Jag yrkar därför bifall också till nämnda motioner. I samband med dagens diskussion har även andra än vi tagit upp markprisfrågan och förordat något annat och mera än vad som hittills presenterats från regeringshåll. I en ledare i Aftonbladet den 28 augusti i år skrev man sålunda följande: »Det är svårt att lösa ägoproblemet genom den föreslagna kommunala = förköpsrätten, eftersom inget hindrar markägaren att sätta priset så högt att kommunen inte kan betala. Det är svårt att lösa prisproblemet genom den tämligen måttliga beskattning av oförtjänta markvärdesvinster som har föreslagits. Det blir fortfarande lukrativt att handla i mark, och det finns goda möjligheter för markägarna att kompensera sig för skatten genom prishöjningar eller dolda transaktioner.» Tidningen fortsätter: »Det torde inte vara omöjligt för finansministern att genomdriva en allmän reglering av markpriserna. En sådan reglering — där man naturligtvis får ta hänsyn till storleken av investerat kapital och en rimlig årlig förräntning — skulle i kombination med den kommunala förköpsrätten kunna lösa många kommuners markproblem. »Men det är möjligt», framhåller tidningen vidare, »att man också för att hindra enskilda markägare från att ”ligga” alltför länge på värdefulla markområden — måste komplettera systemet med ett smidigt och snabbt verkande = expropriationsinstitut. Såvida man inte föredrar att gå den radikala vägen att enbart erkänna samhället som köpare och exploatör av mark för bostäder, industrier och fritidsändamål.» Ja, man måste enligt mitt sätt att se säkerligen göra både det ena och det andra! Vid höstriksdagen har också några socialdemokratiska riksdagsmän tagit upp frågan om prisregleringen på mark i samband med förköpsrätten. Men vad har det blivit av detta? Ingen reservation och inget som helst understöd av partikollegerna i utskottet. Men markspekulationens samhälleliga onda består i allt väsentligt även efter dagens beslut.

Herr talman! Till herr Henrikson skulle jag vilja säga, att när jag uttrycker den meningen att jag inte gillar markmonopol för kommunerna, så innebär det också att jag inte är vän av några som helst monopol — vare sig privata, kommunala eller statliga. Herr Karlsson i Huddinge tar upp frågan om Nacka, och eftersom han för någon månad sedan tog upp samma spörsmål i kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor skall jag be att få vidarebefordra några svar från herr Hjerne, som har deltagit i dessa förhandlingar. För det första är det sagt att bostäderna skall bli föremål för statlig belåning. Herr Karlsson vet lika bra som jag, att marken då måste ha ett visst maximipris. Den andra punkten är att Nacka stad bör beredas tillfälle att medverka i planering och projektering av bostäder och centrumanläggningar i området. Den tredje punkten är att köparen har förbundit sig att, om Nacka stad så påfordrar, försälja hela bostadsområdet till Nacka stad eller av Nacka stad anvisat allmännyttigt bostadsföretag. Herr Hjerne säger sedan, att han har underrättats om att dessa tre punkter är inskrivna i avtalet. Om vi därefter ser på frågan om centrum i Nacka är ett dylikt dels ett kommunalt och dels ett kommersiellt centrum. Det kommunala centrum skall ligga på mark som redan ägs av Nacka stad innan byggandet påbörjas, den saken är klar. Köparen vill bygga det kommersiella centrum. Enligt min uppfattning har ett företag av den typen mycket stora förutsättningar att bygga ett kommersiellt centrum, som fungerar väl. Jag har sett många kommersiella centra — även i Storstockholm — som inte är särskilt lyckade. Det enda som diskuterats härvidlag — det finns ett mycket förtroendefullt samarbete mellan Nacka stads tjänstemän och vederbörande köpare — är om man skulle lägga några studentbostäder på den mark som köparen har förvärvat. Jag återkommer till att myndigheterna borde samla alla goda krafter för att hjälpa till i samhällsbyggandet. Och ett vet jag: gör vi inte det i Storstockholm klarar vi aldrig vår bostadskris.
Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge förklarade inledningsvis att man på kommunistiskt håll hälsade med tillfredsställelse att denna lag nu kommer till stånd. Men sedan hade herr Karlsson många kritiska anmärkningar att göra, och han trodde inte särskilt mycket på lagens effektivitet. Jag har tidigare framhållit att lagens största betydelse i alla fall ligger däri att kommunerna genom den får möjligheter att följa vad som händer och sker på fastighetsmarknaden. Även i fortsättningen kommer väl en hel del markköp för kommunernas del att kunna ske på det vanliga sättet. Men jag har också framhållit hembudsregelns vikt när det gäller den kommunala förköpsrätten, och i botten ligger expropriationslagstiftningen. Herr Karlsson i Huddinge har åberopat den kommunistiska motionen, där man yrkat bifall till Kungl. Maj:ts proposition men velat att första stycket i 5 § skall få följande lydelse: »Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på villkor som för orten kan anses skäligt. Vid oenighet härom hänskjutes markprisets skälighet till prövning av länsstyrelsens marknämnd. Kommunens förvärv kallas förköp.» Utskottet har anfört att det vore att föra in ett främmande moment i förköpslagen, om man på detta sätt upptog ett stadgande rörande bestämningen av markpriset. Kommunen är inte skyldig, herr Karlsson i Huddinge, att acceptera det pris, som har överenskommits pre liminärt mellan säljare och köpare.

Om vi får en sådan lagstiftning till stånd ganska snart, tycker jag att betänkligheterna här inte bör vara så stora. Tydligen har mina partivänner, herr Svenning och herr Henrikson, nu insett att det skulle vara orimligt att au begära en särskild utredning beträffande markprisregleringen, ty det skulle ju innebära att det arbete, som expropriationsutredningen nu är i färd med att slutföra, skulle bli svävande en längre tid. Man måste nämligen vänta och se, vilket resultat utredningen kommer till, och en sådan markprisreglering och expropriationslagens bestämmelser måste ju korrespondera med varandra. Det hela skulle innebära en försening av lösningen av dessa problem.
Herr talman! Till herr Bengtson i Solna vill jag säga att jag fick ett svar av herr Hjerne med försäkran att det skulle gå så bra att klara det hela i Nacka. Jag svarade inte på detta, eftersom herr Hjerne måste avlägsna sig, innan jag hann få ordet, men jag uppfattade inte dessa försäkringar såsom av något egentligt värde. Vilka tak för byggnadslån, som det kan bli innan man bygger i Nacka, är mycket svårt att säga, men det väsentligaste är ju att hyresgästerna under alla förhållanden måste betala de 25 miljoner kronor som Wallenbergarna tar av ett enda skäl, nämligen den utveckling som sker runt omkring. Beträffande löftet att Nacka skulle få köpa detta område när det blir fullbebyggt, får man väl utgå ifrån att när staden inte kunde köpa marken, så kan den väl knappast ha råd att köpa det färdiga området. Till vad som här har sagts om expropriationsinstitutet vill jag foga att jag tvivlar på att det kommer till stånd en expropriationslagstiftning som är så radikal, att prisproblemet löses den vägen. Ja, jag får vänta och se på detta fantastiska mirakel! Men tillåt mig t.v. att tvivla på det hela.

Herr talman! Det är en på sitt sätt säregen proposition som vi nu behandlar. Den är inte unik på det sätt som herr Bengtson i Solna tänker sig. Det är inte första gången som vi har en förköpslagstiftning här i landet. Vi har haft en statlig förköpslagstiftning för jordbrukets och skogsbrukets rationalisering, men den som nu är aktuell är säregen på det sättet, att vi efter all väntan och allt oväsen omkring markfrågorna har kommit fram till en lösning som det stora flertalet här i kammaren kan acceptera, med undantag för högern som har ställt sig vid sidan. Jag noterar för min del tacksamt att propositionen så nära ansluter sig till den lösning som mittenreservationen i markvärdekommittén har förordat.

Justitieministern säger: »Enligt min mening är de nuvarande gränserna för den kommunala kompetensen alltför ovissa och svårbestämbara för att kunna utgöra en av grundpelarna i en lagstiftning om kommunal förköpsrätt.

Jag skall inte återge alla dessa yttranden, ty det båtar föga; jag skall i stället referera ett uttalande under valrörelsen av en regeringsledamot, som jag finner ovanligt klokt och förståndist — därmed inte sagt att herr justitieministern, som jag ser här bredvid mig, inte också gjorde kloka uttalanden i valrörelsen. I detta fall är det inrikesminister Rune Johansson, som enligt en intervju i Dagens Nyheter den 16 augusti 1966 sagt ungefär följande: »Den kommunala förköpsrätten — — — önskade han inte göra till en stridsfråga. Det får andra partier göra. Han påpekade att mittenpartierna accepterat principen om förköpsrätt, liksom Medborgerlig samling. De vill emellertid begränsa den till den ram som expropriationslagstiftningen ger. Detta tekniska problem går kanske att lösa.» Jag skall ge justitieministern en blomma: Detta tekniska problem är efter vad jag kan förstå bra löst i propositionen. Vi är alltså i stort sett ense om tagen. Varför då fortsätta detta misstänkliggörande? Det är inte regeringen, men väl regeringsorganet Aftonbladet som den 10 november i år uttalar: Markvinstbeskattningen är »bara ett skenvapen gentemot markspekulation och markvärdestegring. Och kombinationen med förköpsrätten är också något av ett illusionsnummer».

Lagen om kommunal förköpsrätt är ett led i de förslag som markvärdekommittén lade fram. Problemet är svårt; det är utrett — om jag minns rätt — icke mindre än åtta gånger under detta sekel. Markvärdekommitténs förslag är hållet i en relativt blygsam ton. Kommittén förklarar att problemet är så svårt, att man försöker med dellösningar för att om möjligt komma till rätta med problemet att dämpa den markvärdestegring som alla är överens om bör hejdas. Den kommunala förköpslagen är ett led i många förslag. Vi kommer att om några dagar behandla markbeskattningspropositionen, som är ett annat försök i samma riktning. Jag skall inte uppehålla mig så länge vid behovet av en förköpslag. Jag delar uppfattningen, att förköpslagen är ett komplement till expropriationslagstiftningen.

Jag tror för min del inte att man skall övervärdera betydelsen av förköpslagen. Den som tror att denna lag kommer att innebära en revolution i fråga om kommunernas möjligheter att skaffa sig en markreservy, tar nog fel. Den som tror att lagen kommer att innebära ett stort steg på vägen mot ett dämpande av markpriserna, tar nog också fel, men den är som sagt ändå ett led i försöken att lösa problemen. För att återgå till behovet av en förköpslag så tycker jag det är ganska självklart att kommuner, som fört en aktiv markpolitik och som skaffat sig en markreseryv för tio, femton år framåt i tiden, har fört en klok politik. Det bidrar till att förenkla planläggningen. Det underlättar för kommunen att etappvis genomföra en vettig utbyggnad av samhället. Det bidrar till att hålla kontroll över markpriserna och därmed också över boendekostnaderna, även om — där kommer jag på nytt in på en reservation — man inte skall övervärdera råmarkens betydelse då det gäller boendekostnaderna. Den utgör dock en del av kostnaderna, och framför allt tycker jag att det är ett rättvisekrav att inte stora vinster obeskattade skall hamna hos enskilda eller bolag när det allmänna genom skattemedel har åstadkommit den prishöjning på marken som ofta sker. Vi bör emellertid inte övervärdera betydelsen i detta fall av vare sig det ena eller det andra. Vi får hoppas att de regler vi inför på olika sätt skall hjälpa till att dämpa markvärdestegringen, och en ökad kommunal markreserv tror jag är ett led i den riktningen. Därmed är ingalunda sagt att kommunen skall tillägna sig något markmonopol. Vi har varit ense i många andra frågor då det gällt monopol, senast i dag; alla har uttryckt sin motvilja mot monopol i ett annat ärende. Jag tror för min del inte att det vore särskilt lyckat om kommunen ensam vore markinnehavare i alla samhällen här i landet, där det förekommer samhällsbyggande. Jag tror för övrigt inte, att kommunerna kommer att kunna klara den saken vare sig då det gäller fritidsbebyggelse eller annan bebyggelse. Jag tycker att det finns plats även för enskilda markinnehavare, i synnerhet därför att planmonopolet är en kommunal angelägenhet. Det är kommunen som bestämmer hur planeringen skall se ut. För att återkomma till herr Bengtson i Solna måste jag säga, att jag har litet svårt att följa med i tankegångarna om att det skulle bli högre exploatering om kommunen vore markägare än om den enskilde är det. Det skulle innebära att kommunen i så fall missbrukar ett markmonopol. Vi är ganska många i detta hus, som har kommunala värv, och jag vet att vi också tar vårt ansvar där. Jag tror också att den inställning som högern i detta fall givit uttryck åt inte alltid delas av högerns kommunala förtroendemän ute i kommunerna. Jag har själv den uppfattningen, att en aktiv kommunal markpolitik har accepterats av kommunalmännen alldeles oavsett politiskt hemvist. Jag tror som sagt att vi här har gått ett steg på vägen. Jag accepterar tacksamt att rättssäkerhetskraven i stor utsträckning har blivit tillgodosedda i propositionen. Det finns självklart ingenting som är så bra att det inte kan göras bättre, inte heller den föreliggande propositionen. För min del har jag svårast att acceptera att propositionen inte heller tar med förköp också när kronan står som försäljare av mark. Jag noterar nämligen att justitieministern i det fallet har tagit med den statliga mark som kyrkan äger. Tack för det, säger jag! Det krångel som hittills har gällt och alltjämt gäller beträffande ensittarlagens tillämpning på kyrklig jord försvinner därmed i detta fall. Det arbete, som det arma kammarkollegiet måst nedlägga varje gång som man skall företa en ensittarförättning på kyrklig jord för att reda ut, huruvida marken är av medeltida ursprung eller en gång har tillhört staten och sedan överlåtits till kyrkan — i det ena fallet gäller lagen, i det andra fallet gäller den inte — slipper vi alltså ifrån. Men jag har svårt att förstå varför vi i så fall inte kan ta ytterligare ett steg och låta statens mark vid försäljning vara underkastad den kommunala förköpslagen. Motiven härför har för all del anförts av justitieministern i propositionen, men om de inte anses så tungt vägande för den kyrkliga marken, så bör de heller inte vara det för den övriga statliga marken. Till sist, herr talman, en fråga som kanske inte helt hör samman med denna proposition och som jag skall återkomma till när vi behandlar markvinstbeskattningen. När får vi den fond för kommunala lån till markförvärv, som vi så länge har efterlyst och som är oundgängligen nödvändig för att kommunerna, i varje fall de fattiga och svaga, skall kunna använda sig av den förköpslag som vi nu står i begrepp att införa? Den skulle ha kommit för länge sedan. Den har gjorts beroende av den markvinstbeskattning som vi så småningom skall behandla här i kammaren, men jag tror för min del att det varken är möjligt eller önskvärt att hänga upp den på en sådan beskattning.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
Herr talman! Som herr Hamrin i Kalmar nämnde, har det här lagstiftningskomplexet utretts under årtionden ett flertal gånger. När nu kammaren går att fatta sitt beslut, vill jag uttala min glädje och min tillfredsställelse över att så pass stor enighet har kunnat uppnås i denna fråga, som har varit föremål för årtiondens oenighet.

Herr talman! Jag vet inte om det är förmätet av mig att förmoda, att jag i högre grad än någon av de föregående talarna representerar den grupp som skall släppa till den mark som behövs för samhällsbyggandet. Då är det kanske ganska klart att entusiasmen hos mig inte är fullt lika stor som hos de personer som inte riskerar att bli utsatta för några samhällsingripanden på detta område. Jag vill konstatera att samhällsbyggandet förutsätter aktiva insatser från samhället, inte minst när det är fråga om att på rationellaste sätt utnyttja våra naturoch markresurser.

Jag läste i en tidning häromdagen — jag går inte i god för att uppgifterna är helt riktiga — att man beräknar att det på 1880-talet behövdes 65 kvadratmeter mark för varje person, som var bosatt i tätort. Nu är markbehovet cirka 250 kvadratmeter, och år 2000 räknar man med att samhället behöver ta i anspråk 400—500 kvadratmeter mark för varje person som bor i tätort. Därtill kommer ett ständigt ökat behov av mark för fritidsbebyggelse och för samhällets funktioner över huvud taget, vägar, parkeringsplatser, idrottsplatser, flygplatser o.s.v. Skall man placera in, som man räknar med, ytterligare en miljon människor i storstockholmsområdet inom 30 år, begriper vi lätt att dess markproblem är utomordentligt brännande och att det gäller att på förnuftigast möjliga sätt utnyttja de markresurser som finns tillgängliga. I centerpartiet är vi ingalunda belåtna med markpolitikens utformning. Vi anser att den är långtifrån färdig. Den är ännu inte det instrument samhället behöver för att rå på alla de problem som sammanhänger med utformningen av människornas boendemiljö i det moderna samhället. Jag tänker på sådana saker som luftföroreningar, vattenföroreningar och de problem som kommunikationsfrågans lösning medför. Vi talar i våra dagar om markanvändning — det gäller att skaffa mark för kommunerna för den nödvändiga utbyggnaden. Jag tror att det är på hög tid att vi ersätter begreppet markanvändning med markhushållning, ty det är ytterst vad det gäller: att på ett vettigt sätt hushålla med våra marktillgångar, något som vi i centerpartiet anser att man i dag inte gör. Vi gör inte de önskvärda avvägningarna i fråga om markens användning. Det gäller att väga olika intressen mot varandra och att inte i onödan ta i anspråk godjordbruksoch skogsbruksmark och i stället lägga bostadsområden på ur produktionssynpunkt mindre värdefull mark. Det går att hushålla med marken på ett helt annat sätt än vi hittills har gjort. Jag tror inte att man skall överlåta åt lantmätare och arkitekter att ensamma svara för planeringen av våra samhällen. Det är hög tid att koppla in både sociologer och biologer i större utsträckning än hittills. Detta var några allmänna reflexioner. Jag skulle också vilja bemöta några påståenden som gjorts under debatten. När det gäller att komma till rätta med den s.k. oförtjänta markvärdestegringen finns det enligt min uppfattning bara två sätt att gå till väga: man måste antingen konfiskera marken eller också på ett eller annat sätt öka utbudet av mark. Med den samhällsstruktur vi har accepteras inte konfiskering av mark — det hjälper inte om man som herr Svenning och herr Henrikson döper om det till prisreglering och vill införa prisreglerande element t.ex. i expropriationslagstiftningen. Jag tror inte att det över huvud taget är möjligt att lagstiftningsvägen komma till rätta med problemet; det går inte att lagstifta bort den oförtjänta markvärdestegringen. Mer än 100 års erfarenheter av lagstiftningsarbete inte bara i vårt land utan också i andra länder har visat detta. Expropriation är samhällets möjlighet att skaffa sig den mark som är nödvändig för samhällsbyggandet och ingenting annat enligt min uppfattning. Skall vi komma till rätta med markvärdestegringen får vi gå andra vägar. Att vi i centerpartiet inte kan acceptera något slags prisreglering eller konfiskering av mark är väl ganska naturligt. Däremot har vi givetvis ingenting emot att samhället hjälper till att på skilda sätt öka utbudet av mark och få till stånd en konkurrens om marken som kan verka pressande på markpriserna. Som jordbrukare har jag inget intresse av en markspekulation som leder till onormalt höga markvärden, långt därifrån. Å andra sidan måste vi naturligtvis låta konkurrensen om marken fälla utslag när det gäller markvärdena. Men inte hur långt som helst. Kan samhället, som jag sade, vidta åtgärder för att öka utbuden, då leder ju det till sänkta markpriser. Att det förhåller sig på det sättet har vi exempel på från höstens massutbud av mark. Om utbuden inte varit prissänkande, har de i alla händelser dämpat prisnivån. När herr Bengtson i Solna säger att förköpsrätten innebär en socialisering köksvägen, tycker jag att det ligger en väldig överdrift i det påståendet. Att kommunerna skaffar sig en markreserv för att kunna styra samhällsbyggandet behöver inte innebära någon socialisering i och för sig, utan frågan är hur kommunerna förfar med den mark de har i sin ägo. Det finns ju möjligheter för kommunerna att sälja mark och återföra den i enskild ägo. Så gör vi i den kommun där jag är kommunalt verksam. Kommunen har under de senaste åren ställt mark till förfogande för exploateringsföretag som har köpt marken, byggt villor och sålt dem till enskilda ägare. Den möjligheten finns ju alltid. I andra sammanhang kan det vara fördelaktigt att kommunerna förfogar över marken och upplåter den mot tomträtt. Jag reagerar en aning när man talar om markvärden, inte minst i tätortssammanhang. Det är ofta inte fråga om ett markvärde utan om ett lägesvärde, beroende på var ett hus eller ett företag är beläget ur kommunikationssynpunkt och dylikt. även om marken upplätes med tomträtt så kommer vi inte undan den oförtjänta markvärdestegringen = eller lägesvärdestegringen när man bygger ut ett samhälle. Tunnelbanebygget är ett exempel på detta. Herr talman, jag ber att få uttala en förhoppning om att vi undan för undan skall kunna förbättra lagstiftningen på detta område och samordna samhällets åtgärder, så att vi kommer fram till en enhetlig bedömning av hur vi skall utnyttja våra markresurser. Det kan vi inte göra på annat sätt än om alla markinnehav — det må vara kronans eller mark i enskild ägo — slussas igenom ett och samma organ som får väga de olika samhällsintressena mot varandra när det gäller markens utnyttjande. Det må sedan vara för jordbrukseller skogsändamål, för fritidsbebyggelse, tätortsbebyggelse eller dylikt. Det gäller att försöka bedöma vad som ur samhällets synpunkt är mest rationellt på lång sikt. Där är vi inte i dag, men jag tror att med den utveckling vi har i vårt komplicerade samhälle blir det nödvändigt. Vi måste i dessa sammanhang acceptera en styrning från samhällets sida, inte minst med tanke på kommande generationer. Herr talman! Jag ber till slut att få yrka bifall till reservationen II vid ut skottets utlåtande.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

Herr talman! Bara ett par korta reflexioner i anledning av vad herr Grebäck här talade om. Han sade inledningsvis att han inte trodde på en prisreglering på mark, och han var tydligen inte tilltalad av tanken på en sådan. Vi har i motionen framhållit — jag har också sagt det tidigare här i anslutning till denna frågas behandling — att vi för vår del inte i och för sig eftersträvar en prisreglering. Vårt önskemål är att komma till rätta med en fortsatt uppgång av markpriserna sådan som den vi har fått notera under de senare åren. Om det skall ske genom en prisreglering eller ett effektivare expropriationsförfarande är i varje fall för mig personligen helt egalt. Vad vi tror är särskilt angeläget är att man söker komma till rätta med frågan genom bättre värderingsregler inom ramen för expropriationslagstiftningen. Herr Grebäck säger också att konkurrensen i hög grad skall vara avgörande för utvecklingen på detta område men — tillägger han reservationsvis — naturligtvis inte hur långt som helst. Det är svårt att veta var herr Grebäck egentligen står. Jag måste tolka honom på det sättet att han inser att det inte är möjligt att tillåta privat spekulation på detta område och för övrigt inte heller annan spekulation. Vi skall nämligen i rättvisans namn medge att det kanske inte är alldeles välbeställt med en del markaffärer som sköts av samhället självt. Slutligen vill jag helt instämma i vad herr Grebäck sade avslutningsvis, nämligen att vi har anledning att räkna med att fortsatta förbättringar av lagstiftningen på detta område skall leda till att vi får acceptabla förhållanden. Han sade vidare, och jag vill även instämma 1 det, att vi måste acceptera en styrning från samhällets sida på detta område.

Herr talman! Jag reagerade när herr Henrikson talade om rättssäkerhet i samband med en prisreglering, ty jag förstår inte riktigt sammanhanget. Han talade mycket varmt om att det inte var fråga om att på något sätt rubba rättssäkerheten för markägarna, men han kunde mycket väl tänka sig en prisreglering på mark. Då uppstår ju frågan hur samhället skall bestämma dessa priser med iakttagande av rättssäkerheten för den enskilde medborgaren. Jag tvivlar i högsta grad på den ordningen. Expropriationslagstiftningen «däremot garanterar ju med den nuvarande utformningen och också med den som jag tror att den kommer att få framdeles rättssäkerhet för den som drabbas. Det blir domstolsbedömning o. s. v. Jag delar inte heller uppfattningen om markspekulation i allmänhet som något slags samhällsolycka eller som en så att säga missriktad verksamhet från enskildas sida. Jag reagerar mot den osunda och överdrivna spekulationen, men spekulation kan vara till utomordentlig nytta för ett samhälle. Den flyttar värden, kapital, företag o.d., och den inriktar verksamheten på områden där företagaren eller vad det nu gäller räknar med exempelvis en viss samhällsutveckling. Från «samhällets synpunkt är väl denna spekulation en mycket värdefull form av företagsamhet. Vi skall skilja på sund och osund spekulation. Jag går gärna med på att det förekommer osund spekulation i mycket hög grad i fråga om mark, och det är den vi skall söka komma till rätta med, men vi skall inte döda spekulation över huvud taget.

Herr talman! Vi har ännu inte sett något förslag hur en eventuell prisreglering skall konstrueras. I mitt första inlägg framhöll jag att rättssäkerheten inte bara är en fråga för dem som äger mark, utan också för dem som skall betala det pris som markförsäljaren betingar sig när han säljer — d.v.s. för de i detta sammanhang egendomslösa. Det är naturligtvis ett mycket gammalmodigt och något hårt ord, men här betraktar jag det som helt relevant. Vi skall i stället tala om de hyresgäster av alla kategorier som skall ha sina bostadsbehov, lokalbehov och andra behov tillgodosedda på den mark som det i det enskilda fallet är fråga om. Rättssäkerheten måste vara en fråga för samtliga samhällsmedborgare och inte exklusivt för dem som äger mark och säljer den. Beträffande frågan om vad som är sunt när det gäller markspekulation, så överlåter jag åt kammaren att själv bedöma det.

Herr talman!

Jag får erkänna att detta förslag till att försöka ordna den kommunala förköpsrätten liknar ett märkligt och ofullgånget foster, som har kommit till världen efter många års födslovåndor. Jag vill ärligt säga ifrån att jag tror liksom herr Hamrin i Kalmar att det framlagda förslaget bara är ett medel för att dämpa markvärdestegringarna men att det inte löser något väsentligt problem. Men, herr talman, jag skall inte gå in på den saken nu, utan jag vill bara göra den deklarationen, att jag anser att rätten till bostad och rätten till fritidsom råde inte bör bli föremål för spekulativa intressen. Det är självklart att vi under dessa tiotal och åter tiotal av år har försuttit tillfällen och skapat möjligheter för enskilda att ta ut miljardvärden ifrån det svenska folkhushållet. Det är självklart att den lag, som nu föreslås, inte kommer att lösa dessa problem på det sätt som jag hade önskat.

Det är upprörande att vi tillåter enskilda människor att roffa åt sig miljonvärden från fattigt folk. Det borde vara omöjligt i ett demokratiskt samhälle. Om någon är hungrig och saknar medel tillgriper han kanske ett wienerbröd, och då kopplas hela rättsväsendet på. Därmed ödelägger man måhände den människans hela liv. Men om en annan person lurar åt sig några miljoner, kan samhället inte ställa honom till svars för det. Vi talar i dag om ungdomsbrottsligheten och klandrar de unga för att de ibland tillgriper saker för rätt obetydliga värden. I sådana fall ordnar vi stora polisuppbåd och sätter i gång hela rättsmaskineriet. Men de verkligt stora brotten mot människor som inte kan försvara sig får passera. När vi har kommit in på sådana vägar i vårt samhälle, är det då så underligt att människornas respekt för lag och ordning undergräves? Det skulle t.ex. vara mycket tacknämligt om de människor i justitiedepartementet som sysslar med lagfrå gor ville undersöka hur man i dag förfar med de s.k. ödeskär som kronan äger. Jag vill erinra om ett nu aktuellt fall där ett stort bolag med både advokater och lantmätare till sitt förfogande håller på att beröva en liten fiskarbefolkning på sju—åtta personer dess urgamla bostadsmark.

Det är märkligt att vi i vårt samhälle i så viktiga frågor som rätten till bostad och till fritidsmark skall tillåta en utpressning vilken kan ta oerhörda proportioner. Tidskriften Sunt Förnuft har gjort en opinionsundersökning uppe i Borlänge — liksom även på några andra håll — om kommunens handlande i en affär som gällde några tusen kronor. Jag undrar om ordföranden i den förening, som äger tidningen, också låtit göra en opinionsundersökning om den aktuella spekulativa försäljningen som inbringade åtskilliga miljoner kronor? Varför är inte Sunt Förnuft intresserad av detta? Man kan om man har tillräckliga ekonomiska medel styra en folkopinion i en viss riktning. Herr talman! Det kunde vara mycket att tillägga i detta sammanhang, men anledningen till att jag inte har motionerat är att det tuppfjät som det nu framlagda förslaget innebär ändå är en början. En fortsättning bör snarast möjligt följa! Jag tror inte på expropriationslagstiftningen. Det sades många vackra ord om den när vi förra gången här i riksdagen behandlade ett lagförslag på detta område. Jag var då mycket kritisk, och det sades att jag överdrev. Vad har kommit ut av det hela? Jag vill rikta en vädjan till justitiedepartementet att man, om en propo sition med förslag till ny expropriationslag skall framläggas, ser till att vi inte ger dem som skall fastställa värdena samma vida möjligheter som de för närvarande har. Får de det, är det ingen mening med en expropriationslagstiftning, ty ingen kommun och ingen människa, som inte har mycket stort kapital, kan vinna något genom expropriation, vars resultat enligt min mening kan liknas vid slumpens skördar och ingenting annat. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att jag ämnar återkomma med synpunkter när vi så småningom får uppleva verkningarna av den föreslagna lagen, som för mig inte innebär någon lösning av problemen. Jag instämmer fullständigt i herr Hamrins i Kalmar bedömning i det avseendet, och vi får väl försöka mildra lagens framtida verkningar så gott vi kan.
Herr talman! Bara ett par kortfattade sakliga upplysningar till herr Lundberg. Att dämpa markvärdestegringen betraktar jag såsom en väsentlig fråga. Den nuvarande jordförvärvslagen är ingalunda så hård mot de markägare som omfattas av den som den lagstiftning vi nu står i begrepp att införa. Jordförvärvslagen = tillåter nämligen markägaren om han så önskar att ha kvar sin fastighet och inte låta staten förvärva den.
Herr talman! Jordförvärvslagen är ju, herr Hamrin i Kalmar, en social lag. Eftersom vi i vårt samhälle garanterar jordbruket en viss minimiinkomst är det självklart att vi alla har intresse av att göra en social bedömning därvidlag. Men när det gäller de spekulativa intressena i fråga om bostadsmark, fritidsmark m.m. är det en annan sak — då bör man ingripa med kraft och vilja att lösa problemet.

Herr talman! Herr Ebbe Ohlsson och jag har reserverat oss till förmån för ett yrkande i en motion i denna kammare av fröken Ljungberg och herr Söderström. Hittills har tillståndsgivningen för igångsättning ankommit på arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna. I propositionen föreslås utöver en förlängning till och med år 1969 en helt ny princip, som utskottsmajoriteten har godtagit, nämligen att Kungl. Maj:t direkt skall kunna handha tillståndsgivningen. Jag kan i likhet med motionärerna inte inse att det finns tillräckliga skäl för en sådan centralisering av beslutanderätten till Kungl. Maj:t. Normalt tillvägagångssätt i olika sammanhang är väl att Kungl. Maj:t vid behov utfärdar tillämpningsföreskrifter, medan underlydande myndigheter fungerar som tillståndsgivare. Om det blir ett avslag, har vederbörande möjlighet att överklaga beslutet hos Kungl. Maj:t, som alltså i andra hand kan avgöra. Därigenom blir det en reell möjlighet till en annan bedömning. Ett beslut, som nu förordats här, direkt av Kungl. Maj:t innebär en försämring ur rättssäkerhetssynpunkt, och det tycker jag inte att man kan förorda. Såsom skäl för en förändring har man anfört, att byggnadsverksamheten är av utomordentligt stor samhällsekonomisk betydelse och att därför regeringen själv måste ha möjlighet att direkt påverka den. Jag vill inte förneka att så är fallet, alitså att byggnadsverksamheten har en stor samhällsekonomisk betydelse. Det är dock ingenting nytt, ty det har den haft också tidigare. Det är i sig självt, tycker jag, inte något skäl för att övergå till ny praxis. Även utskottsmajoriteten tycks vara litet betänksam inför nyordningen. På sidan 11 i utskottsutlåtandet sägs: »Utskottet förutsätter emellertid att Kungl. Maj:t i den omfattning som befinns vara praktiskt möjlig delegerar beslutanderätten till arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna. Erforderliga riktlinjer för bedömningen kan i samband härmed fastställas. Redan angelägenheten av att Kungl. Maj:t inte belastas med prövningen av alltför många ärenden, som saknar nämnvärd samhällsekonomisk betydelse, talar för att en sådan lösning bör eftersträvas. Motionernas syfte kan på så sätt bli i viss mån tillgodosett.» Varför skall Kungl. Maj:t bara i vissa fall delegera ärendena till andra myndigheter? Vore det inte mera konsekvent att all tillståndsgivning reglerades genom tillämpningsföreskrifter? För handläggandet av de enskilda ärendena är det väl alldeles klart, att arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna är dels de verkligt sakkunniga instanserna, dels de organ som har en lokal förankring och kännedom om de olika ärenden som skall tas upp. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen I av herr Ebbe Ohlsson och mig själv.

Herr talman! Eftersom jag lämnat en blank reservation vid punkten B i utskottets hemställan, vill jag något motivera anledningen härtill. I denna del av utskottets utlåtande behandlas motionerna nr I: 362 av herrar Axel Kristiansson och Fälldin samt nr II: 449 av herrar Gustavsson i Alvesta och Antonsson. I motionerna berörs bl.a. den ut veckling som ägt rum i fråga om egnahemsbyggandet. Att egnahemsbyggandet sedan 1965 inräknas i bostadskvoten har kommit att innebära en betydande minskning av bostadsbyggandet på landsbygden. Denna utveckling förvärrades ytterligare 1966 genom att byggandet av bostäder utan statliga lån då inbegreps i byggnadsregleringen. I dag får man inte bygga några åretruntbostäder utan tillstånd, inte ens om det sker med egna medel. Däremot är byggandet av fritidsbostäder i princip oreglerat, när bostadsytan uppgår till högst 80 m?. Utvecklingen inom fritidsbyggandet har gått i den riktningen att allt fler av fritidshusen har en yta i närheten av maximigränsen. Standarden har förbättrats och närmar sig den som råder i åretruntbostäderna, trots att fritidsbostäderna i huvudsak används under endast en relativt liten del av året. Dessa bostäder byggs oftast av personer vilka redan har en bostad. När det är tillåtet att bygga fritidsbostäder till en storlek av 80 m? utan särskilt tillstånd, borde man också enligt motionärernas uppfattning för egen räkning och för eget kapital få bygga egnahem upp till samma storlek utan byggnadstillstånd. Det ligger utan tvekan mycket berättigat i vad motionärerna framhåller. Jag kan i väsentliga avsnitt helt instämma med dem, detta så mycket mera som tendensen tyder på att många bostäder som i dag byggs som fritidsbostäder i framtiden kommer att omändras så att de blir åretruntbostäder. Därigenom uppstår en blandbebyggelse, som ur många synpunkter kan betecknas som felaktig. Frågan är emellertid ytterst komplicerad. Som det heter i ett av remisssvaren ökar inte de sammanlagda resurserna genom att man frisläpper en viss sektor. Detta måste innebära en viss begränsning på något annat område. Ett annat remissvar innehåller påpekande om den stora brist som råder i fråga om åldringsbostäder. Dessa borde enligt remissvaren fritas från kvotering. Det senaste yttrandet överensstämmer med de synpunkter som i våras framfördes i en partimotion från centerpartiet. Kungl. Maj:t har enligt propositionen tagit ett initiativ för att få till stånd en mera långsiktig lösning av hithörande problem. Därvid skall övervägas om åtgärder alltjämt behövs för att påverka igångsättningen av enskilda byggnadsprojekt och vidare frågan om i vilken utsträckning igångsättningstillstånd bör krävas för uppförande av egnahem. Med hänsyn till att man håller på med en översyn av gällande bestämmelser har jag, herr talman, nöjt mig med att till utskottets hemställan foga en blank reservation.

Herr talman! Till det utlåtande från tredje lagutskottet som vi nu behandlar har som synes även jag fogat en blank reservation. Jag har gjort det av två anledningar. För det första är jag inte helt nöjd med utskottets skrivning och för det andra anser jag att 3 § i sin nya lydelse är något oklart utformad. Min anmärkning mot själva skrivningen i utlåtandet är att den är alltför positivt inställd till den statliga regleringsverksamheten på detta område.

Även om läget är besvärande får vi inte alltför mycket hemfalla åt regleringstänkande. Jag vill erinra om att vi för några år sedan var överens om att slopa byggnadsregleringen. Man skulle endast vidta åtgärder — genom frivilliga överenskommelser på arbetsmarknaden — för att klara säsongutjämningen. Sedan dess har emellertid regleringen undan för undan återinförts genom skärpning av lagen om igångsättningstillstånd. Vidare har vi fått den 25-procentiga investeringsavgiften. Vi har från borgerligt håll varit skeptiska mot denna skärpning och bl.a. varnat för att man skapar ett uppdämt investeringsbehov som kan bli mycket svårt att bemästra. Vidare har vi framhållit att en alltför rigorös tillämpning kan dra med sig sysselsättningssvårigheter på byggnadsområdet. Båda dessa farhågor synes mig ha i viss mån besannats. Vi har ju fått ett mycket stort uppdämt investeringsbehov. I propositionen redovisas att det uppgår till omkring 3,7 miljarder kronor, och vi förstår att detta kan komma att skapa betydande problem i framtiden. I vad mån detta är en följd av den allmänna ekonomiska politik som har förts är en fråga som jag inte skall här gå närmare in på. I detta läge har vi från det parti som jag representerar inte velat motsätta oss att fullmaktslagen förlängs och att detta sker till utgången av år 1969. Vi fäster också vikt vid att departementschefen ämnar utreda frågan om hur samhället i framtiden skall tillförsäkras, som det heter, »erforderligt inflytande på inriktningen och omfattningen av investeringarna inom byggnadssektorn». Jag vill i detta sammanhang endast uttala den förhoppningen att de nya metoder som här skall utredas får en så liberal utformning som möjligt. Vi måste betrakta byggnadsregleringen som ett ingrepp av det slag som bör tillgripas endast i särskilt svåra situationer. Det är ur den synpunkten som jag i rådande läge kunnat ansluta mig till tredje lagutskottets uppfattning i denna fråga, men jag har velat reservera mig mot vissa uttryckssätt i motiveringen. Den andra anledningen till min blanka reservation gäller utformningen av 3 8. Det föreslås nu bli så att igångsättningstillstånd skall meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden. Mot förslaget att överflytta tillståndsgivningen till Kungl. Maj:t har jag ingen invändning. Jag har alltså inte kunnat ansluta mig till den mening som uttalas i reservationen av herrar Ebbe Ohlsson och Hedin och som herr Hedin tidigare talat för. Däremot skapar paragrafens utformning oklarhet om vilken instans som på Konungens bemyndigande skall meddela igångsättningstillstånd. Det heter som synes arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden. Det kan alltså bli så att arbetsmarknadsstyrelsen i fortsättningen i vissa fall helt kan kopplas bort från denna uppgift. Men några närmare upplysningar om hur denna fördelning skall ske lämnas icke i propositionen. Vi har i utskottet diskuterat denna fråga, och man kan ju tänka sig att större ärenden går till arbetsmarknadsstyrelsen och smärre frågor till länsarbetsnämnderna. Man kan också tänka sig att tillståndsgivningen för hela län delegeras till länsarbetsnämnderna. Eftersom inrikesministern befinner sig inne i kammaren skulle jag gärna vilja fråga honom hur man i departementet tänkt sig att bestämmelserna i deras nya utformning skall tillämpas. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! När riksdagen i början av detta år behandlade propositionen om investeringsavgift på s.k. oprioriterade byggen uttalades det farhågor — som också i dag understrukits från denna talarstol — om att vi skulle få ett uppdämt behov av byggnation den dag investeringsavgiften skulle slopas. Riksdagen uttalade sig då också för en över syn av tillståndsgivningen, bl.a. för att söka komma till rätta med de eventuella problem som kunde uppstå när investeringsavgiften skulle slopas. Det sades redan då att Kungl. Maj:t hade i åtanke att göra en Översyn av byggnadstillståndslagstiftningen. Det propositionsförslag som i dag behandlas är delvis att betrakta som en följd härav. Men självfallet skulle behovet av en förlängning av byggnadsregleringen ha varit ännu större, om inte investeringsavgiften under det gångna året fungerat som en broms. Vi har i utskottet kunnat enas om behovet av att lagstiftningen förlängs, då vi anser att den är ett bra instrument i strävandena att bevara balansen i samhällsekonomin. Däremot har vi inte kunnat bli eniga i frågan, huruvida Kungl. Maj:t skall äga ett direkt inflytande över detta instruments utnyttjande. Högerledamöterna har i en reservation framhållit att tillräckliga skäl inte talar för att nu överflytta beslutanderätten i dessa frågor till Kungl. Maj:t. Utskottsmajoriteten har däremot funnit det angeläget att en riktig fördelning av tillgängliga resurser sker mellan å ena sidan bostadsbyggande och industribyggande och å andra sidan s.k. icke prioriterat byggande. Under den tid som lagen varit i kraft har tillämpningsområdet efter hand vidgats. Därmed har betydelsen av lagstiftningen blivit större. Utskottet har med hänsyn härtill ansett det vara naturligt att Kungl. Maj:t, som ändå har det yttersta ansvaret för samhällsekonomin, får möjlighet att direkt påverka tillståndsgivningen. Utskottet har därmed icke, som herr Hedin mycket riktigt påpekat, velat uttrycka den uppfattningen, att Kungl. Maj:t skall pröva samtliga ärenden. Utskottet förutsätter att, i den mån så befinns vara praktiskt möjligt, beslutanderätten kommer att delegeras till arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnderna. Utskot tet anser således att regeringen icke skall belastas med ärenden som har ringa samhällsekonomiskt intresse men att den ändå skall ha till sitt förfogande ett instrument för att kunna fylla den uppgift som vi väl alla är överens om, nämligen att bära huvudansvaret för den ekonomiska utvecklingen. I såväl motionen som reservationen från högerns sida framhålls — det har också herr Hedin gjort här i dag — att regeringen skall kunna påverka tillståndsgivningen genom utformande av tillämpningsföreskrifter. I princip delar högerns representanter således uppfattningen att Kungl. Maj:t genom lagstiftningen skall ha möjlighet att påverka utvecklingen mera direkt, men man förutsätter att detta skall ske genom tillämpningsföreskrifterna. Personligen har jag den åsikten — och jag tror att den uppfattningen delas av många i utskottet — att det är smidigare att ge regeringen denna delegationsrätt än att gå vägen över tillämpningsföreskrifter; om dessa skall få avsedd effekt måste de, föreställer jag mig, bli ganska rigorösa. Det är därför utskottsmajoriteten har stannat för att tillstyrka propositionen även på denna punkt. Med detta vill jag, herr talman, yrka När det sedan gäller motionerna I: 362 och II: 449, där motionärerna hemställer om att egnahem med mindre än 80 m? bostadsyta vid kapitalanskaffning på enskild väg skall få uppföras utan byggnadstillstånd, vill jag bara erinra om att bostadsstyrelsen helt avstyrkt förslaget och att byggnadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen har i sak intagit samma ståndpunkt. Jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag bara hänvisar till detta och även i det fallet inskränker mig till att därutöver yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är ju inte särdeles kontroversiell. Det har varit möjligt att vinna enighet i utskottet kring själva lagstiftningen — det är med tillfredsställelse som jag konstaterar detta. Jag tror också att vi kan vara överens om att lagstiftningen om byggnadstillstånd har varit ett värdefullt bidrag vid den byggnadsverksamhet som har kunnat bedrivas under de senaste åren och inte minst det ökade bostadsbyggande som har kunnat noteras innevarande år. Kanske bör man därvid framför allt rikta uppmärksamheten på möjligheterna att följa upp våra beslut om bostadsbyggandet med nödvändiga krediter. Allt detta har inneburit att vi har fått en i det närmaste helt idealisk igångsättning. Det finns ett par drag hos vår byggnadsmarknad som jag, herr talman, helt kort vill erinra om. Vi hade i augusti i år en byggnadsvolym som omfattade cirka 11 766 000 000 kronor i pågående byggnadsarbeten. I relation till verksamheten i augusti 1966 innebär denna siffra en ökning med inte mindre än 1,5 miljard kronor, d. v. s. med ungefär 14 procent. Antalet sysselsatta i byggnadsarbete var i augusti i år några hundra personer färre än vid samma tidpunkt i fjol, trots den 14-procentiga volymökningen. Bakom detta ligger en väsentligt ökad produktivitet. Byggrationaliseringen har äntligen börjat ge mer påtagbara resultat än vi någonsin tidigare haft tillfälle att notera. Det är klart att detta inte har kunnat passera utan uppmärksamhet. Länsarbetsnämnden i Västmanland har sålunda begärt en förutsättningslös analys av möjligheterna att bereda arbete åt en för traditionellt byggande proportionerad byggnadsarbetarkår vid förändrad och industrialiserad byggverksamhet. Från Uppsala län samt Göteborgs och Bohus län har anförts samma synpunkter. Svenska byggnådsarbetareförbundet har också tagit upp denna fråga och begärt en utredning om sysselsättningen för och rekryteringen av byggnadsarbetskraften. Såsom framhållits i propositionen och som utskottet noterat har en sådan utredning redan kommit i gång. Jag anser det också värdefullt att kunna konstatera att Byggnadsarbetareförbundet och berörda instanser på arbetsmarknaden velat rikta uppmärksamheten på problemet och inte krävt att vi skulle öka byggverksamheten med hänsyn till antalet byggnadsarbetare. Det måste också på detta område bli fråga om en avvägning. Våra resurser måste mätas och det gäller att pröva hur mycket som kan läggas ned på byggande av bostäder, serviceanordningar, sjukhus, skolor, ålderdomshem m.m. Det finns ändå en gräns för allt detta, och skulle vi inte tillvarata de möjligheter, som den moderna industritekniken ger oss, skulle vi komma i ett ohållbart läge. Jag gläder mig över den öppenhet med vilken den saken nu kan diskuteras. Det har ställts ett par frågor som det enligt min mening är angeläget att jag svarar på. Herr Nyberg har tagit upp problemet om delegering av beslutanderätten och vill veta något mera om hur regeringen tänker göra. Låt mig erinra om att det har tillämpats en prioritetslagstiftning, bl.a. på det sättet att vi försökt att förutom de bostadsramar, som riksdagen fastställer och som i och för sig är oberoende av denna lagstiftning, även fastställa ramar för sjukhusbyggandet efter överläggningar med Svenska landstingsförbundet och med storstäderna. Vi har också fastställt ramar för ålderdomshemsbyggandet och för skolbyggandet. Jag tror att det kan vara anledning att fundera över om man även för andra grupper av byggprojekt skulle kunna åstadkomma rikskvoter. Detta skulle naturligtvis ske med hänsyn till den totala ekonomin, våra förutsättningar att över huvud taget bygga. Fastställandet av ramar har dock visat sig vara ett smidigt instrument, och man skulle därigenom kunna undvika en hel del av detaljregleringar. Om man först fastställer en riksram, skulle man sedan kunna flytta ned det hela på länen genom ett slags regionala kvoter, som kan diskuteras på det regionala planet. Jag tror att det är ganska viktigt. Därmed är emellertid ingenting sagt om hur delegerandet av beslutanderätten skall ske. Avsikten är ju inte att väsentligt öka arbetsbördan för Kungl. Maj:t, men såsom utskottets majoritet mycket starkt framhållit är den samhällsekonomiska problematiken nu sådan, att den måste vägas in vid bedömningen av framför allt omfattande byggprojekt. Därvidlag kan man gå fran efter olika metoder. Man kan bestämma sig för en kostnadsbegränsning, vilket vi har gjort inom lokaliseringspolitiken, där ärenden intill en viss kostnad handläggs av arbetsmarknadsstyrelsen och vid högre kostnad prövas och avgörs av Kungl. Maj:t. Man kan naturligtvis också tänka sig att vissa ärendegrupper får avgöras av arbetsmarknadsstyrelsen och de övriga av Kungl. Maj:t. Vi är inte på det klara med hur denna avgränsning skall ske, utan det får vi fundera ytterligare på. Men den fråga som herr Nyberg huvudsakligen ägnade sig åt och som herr Hammarberg egentligen redan har svarat på var, om vi skall delegera till arbetsmarknadsstyrelsen eller om vi skall delegera förbi AMS. Delegeringen av ärenden — jag tror att också herr Hammarberg var inne på detta — som inte Kungl. Maj:t förbehåller sig sker till arbetsmarknadsstyrelsen, som sedan i sin tur har att bedöma om den själv skall handlägga ärendena eller om de skall delegeras ned till länsarbetsnämnderna. Så var det redan tidigare, och då fann arbetsmarknadsstyrelsen anledning att delegera till länsarbetsnämnderna, som ju är den första instansen och den som har den närmaste kontakten med dessa frågor. Jag tror att arbetsmarknadsstyrelsen kommer att göra på samma sätt även i fortsättningen, och detta innebär en handläggning av samtliga ärenden på länsplanet. Länsarbetsnämnderna får yttra sig i en del ärenden och besluta i vissa andra, och beträffande de ärenden i vilka länsarbetsnämnd kan besluta finns besvärsrätt hos arbetsmarknadsstyrelsen och slutgiltigt hos Kungl. Maj:t. Herr talman! Jag har därmed svarat på herr Nybergs fråga. Det finns ingen anledning att uppehålla sig längre vid övriga uttalanden som gjorts.

Det var huvudmotivet vilket jag också framhöll i riksdagen vid detta tillfälle. Vill man nu någonting annat bjuder egentligen logiken, att man föreslår att all fritidsbebyggelse skall läggas under denna lagstiftning. De erfarenheter vi hittills gjort pekar emellertid på en väsentlig minskning av fritidsbyggandet. Därför kan man säga att lagstiftningen har fyllt sin uppgift också på det området.
Herr talman! Jag skall inte komma med någon direkt replik, utan önskar hara uttala ett tack till inrikesministern för att han har besvarat den fråga som jag har framställt beträffande hur man tänkt sig att delegeringen av ärendena skall ske. Som jag sade tidigare, har vi haft överläggning i utskottet på den punkten. Vi har dock inte fått klart för oss hur det hela skulle gå till, och fortfarande synes mig en viss oklarhet råda på den punkten. Men det resonemang som vi förde i utskottet ansluter sig i huvudsak till de synpunkter som inrikesministern här anlade, och jag noterar att det även i fortsättningen kan ske ett delegerande av ärenden från arbetsmarknadsstyrelsen till länsarbetsnämnderna. Därutöver har jag i detta sammanhang intet att tillägga.

Herr talman! Herr Hammarberg menade att det förslag som utskottet har anslutit sig till skulle innebära en smidigare väg; regeringen får möjlighet att själv meddela tillstånd i stället för att beslutanderätten, såsom reservanterna förordar, genom tillämpningsföreskrifter läggs på arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna. Men detta öppnar möjligheter till en hårdare statlig reglering än tidigare. Hur hård den regleringen kommer att bli har vi inte genom inrikesministerns inlägg fått något klart besked om, utan det skall man fundera ytterligare på. Det talas ju i andra sammanhang om s.k. fysisk riksplanering som förbereds i kommunikationsdepartementet. Här kan man befara en riksplanering också på bostadsbyggandets område, som innebär risk för att de lokala myndigheterna och kommunerna får mindre möjligheter att påverka utvecklingen i fortsättningen och som minskar deras självstyrelse. Detta förefaller litet egendomligt även mot bakgrunden av att vi nyss har behandlat lagen om förköpsrätt, som just syftar till att kommunerna på mycket lång sikt skall kunna planera sitt markbehov och sin markanvändning. Det nu föreslagna instrumentet ger å andra sidan Kungl. Maj:t möjlighet att omintetgöra den planeringen på lång sikt när det gäller utnyttjandet av de markområden som man lagt beslag på.
Herr talman! Herr Hedin riktade sig visserligen mot herr Hammarberg, men jag vill gärna säga att jag delar helt herr Hammarbergs uppfattning om att det är en smidigare väg som har föreslagits i propositionen och som utskottet har anslutit sig till än att gå via tillämpningsföreskrifter. Jag vill gärna säga att vi redan tidigare försökt utforma tillämpningsföreskrifter, men det är utomordentligt svårt i praktiken. Vilka kriterier skall man gå efter? Skall man tillämpa en kronologisk ordning och alltså ta ställning till ärendena allteftersom de kommer in eller skall det ske en angelägenhetsgradering och skall då den angelägenhetsgraderingen göras nere på länsarbetsnämnderna? Jag har haft samtal också med arbetsmarknadsstyrelsen om detta problem, och generaldirektör Bertil Olsson har ansett att det är ett ganska besvärligt spörsmål. Det är lättare att utifrån en samhällsekonomisk bedömning och med utgångspunkt från mera allmänna ramar för de olika byggprojekten klara denna uppgift. Inte minst exempel från sjukvårdens område, ålderdomshemsområdet o.s.v. styrker oss i den uppfattningen. En kvotering behöver inte innebära en ytterligare centralisering. Det beror på hur man förfar med de fastställda kvoterna. Kan man flytta ned dem till det regionala planet, så får vi en längre gående decentralisering än som eljest skulle ha varit fallet.

Herr talman! Efter inrikesministerns senaste inlägg hade jag kunnat avstå från att ta till orda, men jag vill ändå säga till herr Hedin att avsikten med förlängningen och förändringen av denna lagstiftning är att göra den hårdare och ge regeringen större möjligheter att använda instrumentet. När vi i utskot tet har accepterat lagförslaget, har vi förutsatt att regeringen inte skall utnyttja lagen för någon långtgående detaljreglering. Jag vill erinra om den diskussion som fördes i våras, när riksdagen antog förslaget om investeringsavgift. Då förordade en del talare att vi i stället för investeringsavgiften skulle införa en strängare byggreglering, men regeringen svarade att man ville ha det instrument som investeringsavgiften utgör. Man önskade inte få en detaljreglering som pålägger regeringen ett stort antal bedömningsfrågor. Det finns alltså erfarenhet av det från tidigare fall, och vi har därför i utskottet utgått från att vad vi skrivit i utlåtandet också kommer att tillämpas i praktiken, d.v.s. att man så långt möjligt — såsom inrikesministern också framhöll — delegerar avgörandena till arbetsmarknadsstyrelsen och via den till länsarbetsnämnderna.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 50 behandlas två likalydande motioner, I: 245 och II: 308. De frågor som berörs i motionerna sammanhänger med den pågående rationaliseringen inom eldistributionen. Jag har till utlåtandet fogat ett särskilt yttrande, och det är av denna anledning, herr talman, som jag begärt ordet.

Utskottet hänvisar i sitt utlåtande till den år 1966 tillkallade = eldistributionsutredningen, som har till uppgift att i huvudsak syssla med de frågor som vi behandlar i motionerna. Vidare hänvisas till ett i våras avgivet interpellationssvar. Men som vi påpekat i vårt särskilda yttrande överensstämmer inte den praxis, som kommerskollegium tillämpar vid koncessionsgivning för eldistribution, i sak med gällande lagstiftning. Vederbörande statsråd har här i kammaren förklarat att man inte förvägrar företagen förlängd koncession. Nej, det gör man inte, men år 1958 infördes områdeskoncession här i landet. Sådan koncession erhåller inte de företag som nu begär förnyad koncession, utan de får i stället linjekoncession. Det är emellertid nödvändigt att företagen ges tillräckligt rådrum vid eventuell sammanslagning. Man bör sträva efter en rationalisering inom eldistributionsföretagen — det är alldeles riktigt — men vi som skrivit det särskilda yttrandet anser som sagt inte att den praxis, som kommerskollegium tillämpar, överensstämmer med gällande lagstiftning. Man har uppställt ett krav på cirka 5000 kraftabonnenter för att kunna ge företagen en områdeskoncession. Detta kommer att medföra att många kommunalägda företag, elverk 0. s. v., kommer att få svårt att erhålla områdeskoncession. Eftersom de kommunalägda företagens verksamhet ofta är integrerad med byggnadsavdelningen i staden kommer stora problem att uppstå. Vi anser därför att man, i avvaktan på resultatet av den år 1966 tillsatta utredningen, inte skall vägra dessa företag områdeskoncession när de begär det. Det är naturligtvis mycket viktigt att utredningen blir klar med de riktlinjer som skall dras upp vid övertagande, speciellt när det gäller ersättningsfrågorna, när man kanske inte har klart för sig om man skall tillämpa ett tekniskt värde eller andra värderingar. Herr talman! Jag har inget yrkande, utan jag vill endast framhålla att det är vår förhoppning att vi, när elutredningen blir färdig, skall få riktlinjer som ger full klarhet i hur kommerskollegium skall handla i dessa frågor.

Herr talman! De motsättningar och den intolerans som ofta förekom mellan arbetsgivare och arbetstagare i slutet av förra och i början av detta sekel är en epok i vårt lands historia som med rätta har beskrivits med mörka färger. Industrialiseringen gick i sin barndom mycket hårt fram med de enskilda människorna. Arbetstagarna var i stort sett ett redskap i händerna på arbetsgivarna. Vad hjälpte det att de anställda protesterade? Resultatet blev att man avskedades, ty arbetsgivaren visste, att det fanns villiga armar, vilkas ägare stod i kö vid fabriksporten och väntade på att få släppas in. För den som klagade blev situationen i sådana fall än värre. Bättre då att försöka uthärda arbetsförhållandena och få chans till ekonomisk ersättning, om dock liten, än att stå helt på bar backe. Vi dagens svenskar förfasar oss med all rätt över denna tid, och det hela verkar för oss nästan otroligt. Men vi bör samtidigt komma ihåg att när industrialiseringen nådde vårt land i slutet av 1800-talet var vår samhällsfunktionering ej anpassad till denna, milt sagt, revolutionerande epok. Därför var det kanske inte så egendomligt att det tog en tid innan vårt land anpassade sig till de nya förhållandena. Särskilt de som var anställda vid dåtidens fabriker levde i en ohållbar situation. Dagens samhälle genomgår också en omvandling, som gör att vissa grupper kommer i kläm. Dagens omstrukturering av näringslivet medverkar bl.a. till att vi mer och mer får ett glesbygdsproblem i detta land. Kanske människor om en 40 till 50 år förvånar sig över att vi inte kunde lösa dessa problem under 1960-talet. Jag vill med detta ha sagt att varje tidsskede har sina problem att lösa. Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare har undan för undan förbättrats i vårt land. Tidigare stundom hätska motsättningar och konflikter har ersatts av ömsesidigt förtroende och samarbete. För såväl arbetsgivare som arbetstagare har det för länge sedan stått klart, att bästa resultatet för båda parter erhålles om man i samförstånd kan lösa uppkomna konfliktsituationer. Att arbetare och tjänstemän organiserade sig är naturligtvis den väsentliga anledningen till att man har lyckats komma dit där man i dag är. Ett betydelsefullt steg på vägen mot ökad företagsdemokrati var det s.k. Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938 mellan SAF och LO. Genom detta avtal befästes förhandlingsrätten, och de anställda erhöll ett medinflytande i fråga om varsel vid permitteringar och avsked. Utan att förringa värdet av senare tiders överenskommelser är det befogat att tala om 1938 års Saltsjöbadsavtal som ett betydelsefullt steg på vägen mot företagsdemokrati. Genom 1946 års avtal om företagsnämnder skapades en lokal ordning för samråd mellan företagsägaren och de anställda. Avtalet om företagsnämnder har reviderats vid olika tillfällen; det senaste avtalet trädde i kraft den 1 januari i år. Företagsnämnderna är ett medel att öka företagsdemokratin. Samarbetet i företagsnämnderna har medverkat till att göra arbetstagarna medvetna om att stabila, rationella och framtidsdugliga företag är en fördel såväl för den enskilde arbetstagaren som för arbetstagarna i grupp. Arbetsgivarna å sin sida har blivit medvetna om att de anställdas intresse för företaget och dess utveckling liksom deras trivsel i arbetet är produktiva faktorer av stor betydelse. I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53 tas upp spörsmålet om en ytterligare utbyggd företagsdemokrati med anledning av motioner i denna kammare liksom i medkammaren i hithörande ämne. Vi motionärer liksom de som svarar för reservationen, som är fogad till utskottsutlåtandet, anser att tiden nu är mogen att ytterligare utbyg ga detta samarbete och denna form av medinflytande som följer av aktivt verksamma företagsnämnder. Vi föreslår i reservationen i anslutning till vad som yrkas i motionen en förutsättningslös och allsidig utredning rörande utbyggd företagsdemokrati inom både den privata och den offentliga sektorn. Vi anser det vara på sin plats att statsmakterna nu tar initiativ till att förutsättningar skapas för att de anställda skall få ökad insyn i företagen. Det har under den senaste tiden sagts att en vidgad företagsdemokrati måste bli en av de avgörande uppgifterna under 1960 och 1970-talen. Vi har här i landet demokrati på det politiska området. Den börjar också genomsyra skolväsendet. Det är då på sin plats att en större demokratisering också sker inom arbetslivet. Det blir utredningens sak att belysa problemen, redovisa framkomstvägar och gärna göra prioriteringar bland olika åtgärder för att öka de anställdas insyn och medinflytande. Givetvis bör arbetsmarknadens parter vara representerade i denna utredning. Vi har i reservationen som en metod nämnt möjligheten att skapa »insyn och medinflytande genom representation i företagsstyrelsen och möjligheten att ge en representant för de anställda samma insyn i företaget som en revisor». Utskottsmajoriteten framhåller att det i första hand är en uppgift för arbetsmarknadens parter att försöka åstadkomma en ökad företagsdemokrati. Det påpekar vi också i reservationen, men vi menar att samhället har ett stort ansvar även på detta område och att förutsättningsskapande åtgärder därför bör komma från det allmänna. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53.

Herr talman! Det är inte första gången vi här i kammaren diskuterar vidgad företagsdemokrati, och det blir sannolikt icke heller sista gången. Jag skulle tro att detta problem blir en av de stora politiska frågorna under 1970-talet, om man inte tidigare kan lösa det på ett riktigt sätt. Det är självklart att samhällets utveckling med ändrade villkor på olika områden för med sig nya krav på förhållandet mellan företagare och anställda; det skulle vara orimligt annars. På mig gör utskottsmajoritetens utlåtande ett ganska snålt intryck då det gäller frågan att ta i anspråk samhällets möjligheter att bidra till att förverkliga de mål som uppställts rörande en utbyggnad av företagsdemokratin och samarbetet på arbetsplatserna. Det är självklart, såsom redan har påpekats av herr Johansson i Växjö, att det i första hand bör vara arbetsmarknadens parter som avtalsvägen söker komma fram till en riktig lösning av dessa problem. Därmed är emellertid ingalunda sagt, att det inte även skulle vara samhällets sak att hjälpa till och stimulera till en vidgad företagsdemokrati.

Personalvårdsnämnden framhåller dock att nämnden inte tar ställning till frågan, huruvida en utredning utanför nämndens verksamhetsområde är erforderlig. SAF har påpekat, att de avtalsmässiga möjligheterna att anpassa nämndverksamheten efter de lokala förutsättningarna har vidgats genom det nya samarbetsavtal som har träffats. Den väg, som organisationerna beträtt, torde vara ägnad att främja en lugn utveckling av demokratiseringen i arbetslivet, präglad av ömsesidigt förtroende mellan parterna. även LO och TCO erinrar om detta avtal. Man har dock inte kategoriskt slagit fast, att dessa problem utan tvekan kan lösas avtals vägen. Jag anser därför att man i utskottsutlåtandet hade bort något mer intressera sig för dessa frågor. I det särskilda yttrande som finns fogat till utskottsutlåtandet har folkpartiets representanter i utskottet klarlagt sin ställning till frågorna. Vi konstaterar där, som jag tidigare sagt, att de flesta åtgärderna i första hand bör ankomma på arbetsmarknadens parter. I några viktiga fall kan det dock övervägas, om inte samhället genom stimulansåtgärder bör söka skapa ett ökat intresse från de berörda parternas sida för ett aktivare företagsdemokratiskt reformarbete. Vi har inte kunnat acceptera utskottsmajoritetens skrivning, eftersom den enligt vår mening innebär ett alldeles för snävt betraktelsesätt när det gäller de företagsdemokratiska problemen. Som jag nämnde i början av mitt anförande får vi säkerligen åtskilliga tillfällen framöver att diskutera dessa problem. Jag nöjer mig därför, herr talman, med dessa ord denna gång.

Herr talman! Vid den förestående voteringen kommer ledamöterna från vänsterpartiet kommunisterna att lägga ned sina röster. Anledningen därtill är inte att vi är motståndare till en verkligt utbyggd företagsdemokrati — tvärt om. Anledningen är i stället att vi inte kan instämma i vare sig utskottets eller reservanternas motivering. Utskottet anser i stort sett att det allena saliggörande är förhandlingar och överenskommelser mellan berörda parter; reservanterna erinrar om den s.k. saltsjöbadsandan och har i övrigt anfört argument till vilka vi inte kan ansluta oss, trots att vi anser det glädjande att även centerpartiet numera börjat intressera sig för företagsdemokrati. Vänsterpartiet kommunisterna ser frågan om företagsdemokrati även som en ekonomisk maktfråga. Vi är beredda att i varje situation aktivt ta del i kampen för en vidgad och utbyggd företagsdemokrati med syfte att åstadkomma verklig bestämmanderätt för arbetstagarna. Denna kamp kommer emellertid att utveckla motsättningarna mellan kapital och arbete. Den kommer att rikta sig mot enväldet på arbetsplatsen och mot själva det ekonomiska systemet. Kampen för att genomföra en företagsdemokrati i verklig mening anser vi måste gå parallellt med kampen för ekonomisk demokrati, samhällsägande av de stora företagen och folkstyre på samhällslivets alla områden. Herr talman! Jag har endast helt kortfattat velat lämna denna förklaring till varför vi kommer att lägga ned våra röster vid voteringen.

Herr talman! Debatten i denna fråga har hittills varit mycket hovsam, och jag skall inte förlänga den eller på något vis elda upp mig. Herr Wiklund i Härnösand är det alltid mycket trevligt att diskutera med, och så är fallet även i dag. Han nämnde bland annat att i början på detta sekel där jag i mitt tidigare anförande började min resumé med den begynnande arbetarrörelsen 0.S. V., var vårt parti inte så värst intresserat för företagsdemokrati. Jag tror dock att även skaror från vårt parti var påtagligt intresserade av dessa problem. Många småbrukare stod framför industriportarna och knackade på för att komma in. Jag vet mycket väl att Branting 1920 tillsatte en kommitté för att utreda frågan om ökat inflytande för de anställda. Sedermera finansminister Wigforss var ordförande i kommittén som lade fram förslag, men det blev aldrig någonting därav. Det var motstånd från såväl arbetsgivarna som arbetarna den gången. Från fackligt håll har det sagts, att man har den insyn i företagen som behövs genom företagsnämnderna och de övriga fackliga verksamheterna. Det skulle med andra ord betyda, att de fackliga ledarna inte tilltror arbetarna att mera aktivt t.ex. kunna ta del av produktionens inriktning. Jag vet mycket väl att detta är en stor och svår fråga, den är komplicerad, men även sådana frågor brukar kunna lösas i samförstånd. Jag tror också att det kommer att ske framöver. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg har det sagts att 1960 och 1970-talen blir en period då dessa frågor får sin lösning. Därför förefaller det underligt att de som inte stöder reservationen medger att problemen finns men ändå inte vill göra någonting åt dem. Vi har också i vår reservation anfört att man bör söka att på frivillighetens väg komma så långt som möjligt men att man, om detta inte går, måste, vilket vi varit vana vid här i huset, vidta andra åtgärder. Fru Ryding anförde att hon gladde sig över att vi var på samma linje som kommunisterna. Jag vet också mycket väl att kommunisterna har tagit upp denna fråga förut, men hur var det i fjol, fru Ryding? Då hade det från kommunistiskt håll väckts en motion i ungefär samma syfte, men i den motionen togs enbart upp frågan om insynen i företag på den offentliga sektorn, alltså statliga företag. Det var alltså inte fråga om företag över hela linjen. Vår motion och reservationen går ut på att det skall tillsättas en förutsättningslös utredning som tar upp hithörande problem inom både den privata och den offentliga sektorn.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnö: sand har fattat mig alldeles rätt: någon lagstiftning i dessa frågor har jag för min del aldrig påyrkat. Jag tycker emellertid att fru Rydings marxistiska funderingar i kvällens sena timme inte skall stå oemotsagda. Kampen mellan kapital och arbete kanske fortare än fru Ryding tror resulterar i att både företagare och anställda kommer att inse, att det är samarbete mellan kapital och arbete som till sist ger det bästa resultatet för alla parter. Möjligen kan ett sådant samarbete en gång — kanske relativt snart — resultera i att man på allvar börjar fundera på ett system med andel i vinst.

Herr talman! Herr Johansson i Växjö sade att han var glad över att vi var på samma linje. Han måste ha fattat mig dåligt sist jag yttrade mig; det var just det jag sade att vi inte var, och det var därför vi inte kunde ansluta oss till centerpartiets reservation. Men är det så att herr Johansson vill vara med om att lagstifta om införande av en verklig företagsdemokrati med bestämmanderätt för arbetstagarna, så kommer vi kanske på samma linje. Det skulle vi inte alls ha någonting emot, men jag tror inte att det var något sådant herr Johansson menade. Beträffande de funderingar som uppkallade herr Hamrin i Kalmar att polemisera mot mig vill jag säga, att det samarbete han talade om pågått i många år och fortfarande pågår. Framtiden kommer att utvisa att vi inte kommer fram på den vägen. Att våra åsikter om nyttan av detta samarbete går isär beror givetvis på de skilda ideologiska uppfattningar som jag och herr Hamrin har.

Herr talman! När jag först läste föreliggande motion, II: 312, var det mycket i den som tilltalade mig. Det står att man »skulle kunna förnya filmkonsten, ge det seriösa större utrymme inom den samlade produktionen, frambringa konstnärligt högtstående samt kulturellt och socialt engagerad film». Det är utmärkt. Men sedan såg jag att filminstitutet har använt nästan samma uttryck. Det talar om att »inslaget av konstnärligt ambitiösa filmer är mycket större nu än någonsin tidigare». Då började jag fundera, herr talman.

När det förhåller sig på det sättet och det om vår film här hemma används uttryck som kulturskapelser och konstnärliga alster, förstår man ju att där är någon sorts begreppsförvirring med i spelet.

Därför har jag inte i utskottet tillstyrkt motionen. Jag kan inte heller godta utskottets avstyrkande med hänsyn till dess motivering, därför att man där sätter så stor lit till just filminstitutet. Där sitter visserligen mycket högt begåvade människor med stor talang inom sitt om råde, men jag tror att de har fattat alldeles fel vad kultur är och att de inte helt har insett sitt ansvar inför omvärlden då det gäller produktionen av sådana här alster. Med anledning av att filminstitutet åberopas som en institution som man kan sätta sin lit till beträffande skötseln av dessa affärer, har jag inte velat biträda utskottets förslag. Det är därför jag har reserverat mig blankt. Jag kommer därför, herr talman, att rösta avslag, men i mitt inre med strykande av motiveringen. Jag vill inte ställa detta yrkande direkt, men jag nämner detta såsom en röstförklaring.

Herr talman! Vi väckte denna motion för elva månader sedan i början av detta år. Allmänna beredningsutskottet sköt av någon anledning över den till behandling vid höstsessionen, och nu kommer den upp till debatt, när klockan är fem minuter över tolv och alla andra kammarens ledamöter helst vill gå hem och lägga sig. Jag hade därför inte tänkt att ta till orda här, men herr Dicksons inlägg tvingar mig att förklara avsikterna bakom denna motion. Det är nödvändigt för att det inte skall uppstå missförstånd hos framtida läsare av riksdagens protokoll. Vi har ansett att det finns vissa problem på filmens område som är så väsentliga, att det vore befogat med en kartläggning och utredning. Utskottet vill för sin del inte bestrida att vissa problem inom filmproduktion och filmdistribution förtjänar att uppmärksammas. Utskottet nämner de ökande svårigheterna att få utrymme för visning av svenska kortfilmer på biograferna och frågan om särskilda distributionsoch visningsmöjligheter för god film med, som man skriver, begränsat gensvar från publiken. Men trots att det sålunda finns viktiga problem, vill utskottet inte ha någon utredning, utan det litar på att film institutet vidtar eller föreslår de nödvändiga åtgärderna. Filminstitutet, eller rättare sagt filminstitutets direktör — ty det har visat sig omöjligt att sammankalla institutets styrelse för att utforma ett yttrande över motionen, trots att det gått mer än 11 månader sedan denna väcktes — anser också att det finns en rad problem att lösa. Han säger att flera olika metoder skulle kunna genomföras i fråga om filmproduktionen som komplettering till nuvarande stödsystem. Beträffande filmvisning och filmdistribution bör nya samhällsinitiativ välkomnas, och slutligen pekas på filmens betydande men ännu outnyttjade möjligheter i folkbildningsarbetet, särskilt i form av effektiv filmundervisning i skolorna. Detta är bra, men hur skall då dessa olika samhälleliga initiativ utformas? Filminstitutets direktör säger sig inte kunna bedöma om den utredning som vi föreslagit är nödvändig eller inte, men oss förefaller det vara stor risk att de nödvändiga initiativen i dessa frågor inte tas, och vi tror att allmänna beredningsutskottets förlitan på filminstitutet är dåligt underbyggd. Man kanske något bör erinra om vad Svenska filminstitutet är för någonting och vilka uppgifter det har. Filminstitutet är en stiftelse som bildades 1963, och till dess uppgifter hör bla. att främja värdefull filmproduktion och att i övrigt verka för ändamål på filmens område. Filminstitutet bygger på ett avtal mellan staten och filmbranschen. Från ekonomisk synpunkt kan det sägas utgöra en blandad statlig-privatkapitalistisk kartell, som erhåller vissa avgifter från filmbranschen och på grundval av dessa driver verksamhet. Samtidigt med filminstitutets grundande avskaffades som bekant nöjesskatten, och i stället infördes en tioprocentig självbeskattning på biografernas inkomster genom filmvisningen. Förändringen innebar en lättnad i och en omfördelning av skatten. Enligt beräkningarna skulle det nya systemet ge biograferna 10,6 miljoner och filmuthyrarna 6,9 miljoner mera i nettobelopp per år, medan producenterna skulle erhålla 3,6 miljoner kronor mindre än vad som utgick på grund av nöjesskattens konstruktion. Orsaken till att producenterna ändå antog detta förslag var att de största inspelningsbolagen samtidigt äger dominerande biografkedjor. Vad de förlorar på gungorna tjänar de alltså igen mer än väl på karusellen. De farhågor som vi uttryckte redan när filmavtalet tillkom var att avtalet skulle gynna monopoliseringstendenserna inom filmbranschen, därför att det försvårade läget för de fristående och oberoende producenterna som inte hade några egna biografkedjor. Herr talman! Att avgöra hur den svenska filmproduktionen ur kvalitetssynpunkt har utvecklats sedan filminstitutets start är en mycket grannlaga uppgift, där subjektiva bedömningar blir bestämmande. Jag skall verkligen inte vid detta tillfälle ta upp någon diskussion om den svenska filmens kvalitet. Här görs god film och här görs dålig film. Vi kan se god film på biograferna och vi kan se mycket dålig film. Jag vill bara kort understryka att jag inte delar herr Dicksons värderingar i fråga om filmproduktionen, även om jag givetvis uppskattar att en medlem av allmänna beredningsutskottet visar ett starkt personligt intresse för dessa problem. <:Kommersialiseringen av filmen har lett till en låg och avskyvärd moral i många stycken, som är betecknande för den epok som vi lever i och som är imperialismens epok. Detta är förvisso viktigt att avslöja och bekämpa, men jag avser därvid inte det förhållandet att man i vissa filmer visar hur kärlek mellan två människor går tilll Den sortens moralister som klagar på detta här i kammaren och i andra sammanhang har jag ingen förståelse för. Vad jag däremot anser att man bör påtala är de våldsinslag som är så vanliga i många filmer, särskilt importerade och för det mesta ur amerikansk dussinproduktion. De är av direkt politisk innebörd och avser att vänja offentligheten vid vidrigheter av det slag som Förenta staternas armé sysslar med i Vietnam. De som utifrån religiösa eller andra övertygelser vänder sig mot omoral i filmen tycker jag skall kritisera detta våld, inte att kärlek mellan unga människor betraktas som ett viktigt filmtema. Det senare är helt i sin ordning och bör icke föranleda kritik. Herr talman! Det grundläggande felet och det som försvårar en bättre ordning när det gäller det svenska filmstödet är enligt vår mening den konstruktion som gjordes från början med en sammanblandning av samhälleliga och privatkapitalistiska intressen. Det begränsar och försvårar de samhälleliga initiativ som är nödvändiga, enligt vad såväl filminstitutets direktör som utskottet medger och som vi pekar på i motionerna. Filmavtalet tolkas nu så, att det innebär en kartell som slår vakt om de privata etablerade stora filmbolagens intressen och åstadkommer en fördelning av pengar väsentligen inom kartellen. Det omdiskuterade fallet med den ursprungligen för TV producerade filmen »Myglaren» visade detta, och de uttalanden av filminstitutets direktör som vi citerat i motionen bestyrker det sagda. Herr talman! Jag skall inte ytterligare utveckla våra synpunkter på det här temat. De finns väsentligen anförda i motionen. Med det sagda vill jag yrka bifall till motion nr 312 i denna kammare.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern, om han anser att den praxis som förekommer vid behandling av personer som av politiska skäl för viss tid berövats sitt pass och som söker inresa i Sverige är ur olika synpunkter acceptabel. Eftersom frågan rör tillämpningen av utlänningslagstiftningen, har frågan överlämnats till mig för besvarande. Söker utlänning resa in i Sverige utan att ha de inresehandlingar som krävs kan medgivande till inresa lämnas om det föreligger särskilda skäl, varvid syftet med besöket i regel är utslagsgivande. Medgivande brukar lämnas för sådana syften som brådskande resa för besök hos sjuk anhörig i Sverige eller med anledning av anhörigs död eller liknande. Utlänning som av politiska skäl saknar inresehandlingar intar härvidlag ingen särställning. Sådan utlänning kan emellertid på begäran få asyl i Sverige, om han kan anses vara politisk flykting. Bestämmelserna om politisk asyl i utlänningslagen grundar sig på FN-konventionen om flyktingars rättsliga ställning och innebär, att den som på grund av politiska förhållanden löper risk att i sitt hemland utsättas för politisk förföljelse av svår beskaffenhet eller att dömas till allvarligt straff för politiskt brott inte utan synnerliga skäl får vägras fristad i vårt land. Som komplettering av denna bestämmelse föreskrivs att utlänning inte får avvisas, förpassas, utvisas eller förvisas till land, där han löper risk att bli utsatt för politisk förföljelse. Rätten att medge inresa utan inresehandlingar är alltså författningsenligt begränsad och utnyttjas därför givetvis återhållsamt. Praxis vid tillämpningen av bestämmelserna om politisk asyl och politiskt verkställighetshinder måste däremot betecknas som mycket generös.